Herr talman! För ett par månader sedan gjorde vi upp om att vi i dag skulle ha en partiledardebatt för att summera det gångna året och ha litet betraktelser om det kommande. Det visar sig att partiledarna har tappat målföret — de är inte här. De har under de senaste dagarna gjort energiska ansträngningar för att komma undan den här debatten. Min vän Gösta Bohman har nu meddelat att han dessutom är hes. Det tycker jag uppriktigt är tråkigt, och jag önskar honom god bättring under julen. Men det hindrar inte att han, medan han ännu hade röstresurserna kvar, använde dem i betydande mårn till att försöka slippa undan den här debatten. Jag tycker att det är ett trist inslag i och kanske ett uttryck för den svenska parlamentarismens nuvarande läge. Förklaringen är naturligtvis att 1980 inte varit något bra år för Sverige. För den borgerliga regeringen har det varit ett väldigt dåligt år. Till en del beror de svårigheter som vi möter som nation på händelseutvecklingen ute i världen, på omständigheter över vilka vi inte råder. Till en del beror de på att den borgerliga regeringen för en felaktig politik och har Nr 54 visat ett mycket dåligt handlag. Jag skall illustrera detta påstående med exempel från årets stora debattfrågor och samtidigt försöka visa hur vi socialdemokrater i varje särskilt fall bemödat oss om att utforma ett hållbart alternativ. Sverige har förlorat många miljarder kronor på de borgerliga partiernas evinnerliga långhalande av energipolitiken. Det var också märkligt att de tre regeringspartierna följde tre olika linjer inför folkomröstningen och i kampanjen ivrigt bekämpade varandra. Detta hade i och för sig varit uthärdligt om utslaget i folkomröstningen lett fram till den samlande och slagkraftiga energipolitik som vårt land så väl behöver. Det är nödvändigt med snabba beslut, om folkomröstningens resultat skall kunna genomföras. I stället har regeringen drabbats av handlingsförlamning. Sex olika ministrar handhar olika bitar av energipolitiken. Helheten, regeringen, gör i stort sett ingenting. Denna brist på energipolitik har utvecklat sig till något av en skandal, där partiledarna i regeringen börjat utväxla brev med varandra. Det är Sveriges skröpliga ekonomi som får betala kostnaderna för denna borgerliga splittring och handlingsförlamning. Vi socialdemokrater utformade i samarbete med folkpartiet den energipolitik som bar upp linje 2 i folkomröstningen. Vi stod för den linjen i folkomröstningen, vi står för den efter omröstningen. Vi har i utförliga motioner här i riksdagen sökt forma konkreta handlingslinjer för energipolitiken och ser med något av förtvivlan hur tiden förspills i regeringens långbänk. Vidare: 1980 års avtalsrörelse ledde fram till en storlockout, den mest omfattande arbetsmarknadskonflikten någonsin i Sveriges historia. De flesta torde i efterhand vara överens om att regeringen genom sitt dåliga handlag bär en väsentlig skuld till att konflikten kom till stånd.

Vår ekonomi fick även här betala priset för regeringens dåliga handlag. Vi socialdemokrater sökte, genom att tidigt kräva en skatteomläggning som verkligen kunde underlätta avtalsrörelsen och genom att redan i januari lägga fram ett brett stabiliseringspolitiskt program i riksdagen, ange förutsättningarna för en fredlig uppgörelse på arbetsmarknaden. Våra förslag röstades tyvärr ner av den borgerliga majoriteten. Efter diverse säregna turer och uttalanden under sommaren, över vilka en barmhärtighetens slöja börjar sänka sig, kallade regeringen i augusti in en urtima riksdag för att höja momsen och diverse andra skatter. Regeringens förslag möttes inte precis av några stormande hyllningar från något enda håll. En ovanligt samstämd kör av kritiker påpekade i stället det helt inkonse 31 kventa i att regeringen i maj föreslår en särskild skatterabatt och höjda livsmedelssubventioner i arbetsfredens namn, för att redan efter ett par månader ta tillbaka denna generositet och mer därtill. Man framhöll det ekonomiskt orimliga i att i en begynnande lågkonjunktur företa en kraftig åtstramning av den ekonomiska politiken. Det medförde stora risker för ökad arbetslöshet och kunde i förtid bryta den uppgång i investeringarna som vi så väl behöver. Regeringen påstod då att vi stod inför en överhettning på arbetsmarknaden och en våldsam uppgång i konsumtionen. Dessa argument har ramlat och vissnat med höstlöven. Nu vet vi att det var en felaktig borgerlig politik. Vi socialdemokrater utformade ett alternativ där det främsta inslaget var en offensiv satsning på ökad produktion, ökade investeringar. Den satsningen hade behövts i dag. Så samlades vi till den ordinarie riksdagen på hösten. Då framlades omsider den sedan länge bebådade s.k. sparplanen. Det skulle bli den stora kometen. Tidigare hade de borgerliga viftat undan vår kritik mot det växande budgetunderskottet, nästan som om det vore ett uttryck för konservativa fördomar att tala om statens finanser. Nu blev plötsligt det helt övergripande målet för den ekonomiska politiken att nedbringa det stora budgetunderskottet. Nu skulle saneringsarbetet inledas. Nu skulle budgetunderskottet varje år minskas med ett belopp motsvarande 1 96 av bruttonationalprodukten. Det var löftet. Vi har kritiserat denna s.k. sparplan på tre grunder. För det första därför att den innebär ytterligare ett uttryck för regeringens defensiva hållning till de ekonomiska problemen. Det är bara fråga om ytterligare åtstramningar och nedskärningar. Den medför ingen satsning på att få upp produktionen och investeringarna. För det andra därför att denna sparplan innebär att man ger upp den fulla sysselsättningen som övergripande mål för politiken och tar de första stegen på den sociala nedrustningens väg. Det är framför allt sveket mot pensionärerna och försöket att långsiktigt undergräva ATP-reformen som vi bedömer som djupt allvarliga. Riksförsäkringsverket konstaterade ju att på 20 års sikt får en genomsnittlig inkomsttagare med ATP sin pension urholkad så att den i stället för att motsvara 65 26 av tidigare genomsnittlig inkomst blir minskad till mellan 45 och 50 26. Detsamma påpekar LO, TCO och en rad andra organisationer. Det är egentligen ganska fruktansvärt. Här har vi sagt till en generation av arbetare och tjänstemän: Ni har pensionsfrågan tryggad. Ni kan se fram emot att få två tredjedelar av lönen under er aktiva tid i pension. Genom vad som nästan är ett smussel vill regeringen plötsligt dra undan detta från ATP, och i sak urholkar man ATP-systemet. Det är riktigt som Sven Aspling, under många år socialminister, sade: Efter hårda politiska strider blev vår tids största socialpolitiska reform verklighet för 20 år sedan. Vad det betytt och betyder i fråga om ökad trygghet kan över en miljon människor, som i dag åtnjuter ålderspension, förtidspension, änkepension och barnpension, bäst omvittna. Genom sina Nr 54 egna avgifter har man byggt upp ett pensionssystem som tidigare endast var förunnat begränsade grupper här i vårt land. Det är den grunden som regeringen nu är i färd med att riva upp. Jag instämmer i vad Sven Aspling sade. De borgerliga partierna har valt en ny ATP-strid, tyvärr. Vi kommer att föra den striden till förnyad seger. För det tredje kritiserar vi sparplanen därför att den ger uttryck för regeringens administrativa inkompetens och oförmåga att tillgodose riksdagens krav om rimliga beslutsunderlag. Det mest uppenbara är naturligtvis manipulationerna med basbeloppet för pensionerna. Det har ju visat sig att regeringen alls inte visste vilka förmåner som skulle drabbas av manipulationerna, än mindre tagit reda på vilka områden där basbeloppen enligt lag och avtal ligger till grund för ekonomiska relationer. Hilding Johansson och andra lyckades ju visa hur man här liksom svek viktiga grundsatser i den svenska rättsstaten. Något pinsammare än den parad av skamsna statsråd som tvingades stå här i talarstolen och redovisa sin fåkunnighet har riksdagen sällan upplevt. Alldeles oavsett åsikter får man helt enkelt inte sköta en fråga på det sättet. Vi socialdemokrater är naturligtvis med på att så långt som är rimligt och möjligt hålla tillbaka statsutgifterna och förbättra budgeten. Vi har, för det fjärde, år efter år varnat för denna väldiga ökning av budgetunderskottet och har lagt fram förslag som skulle medföra en påtaglig förbättring. Vi har gått med på en hel del av de förslag som regeringen lagt fram i höst och har dessutom kommit med ett stort antal egna förslag. Men besparingarna måste vara sakligt underbyggda och socialt rättfärdiga. Under hösten har, för det femte, affärerna kring NCB och Vänerskog och därmed skogsindustrin stått i centrum för det politiska intresset. Låt mig påminna om att det i hög grad är virkesbristen som orsakat krisen och den delvis absurda prisutvecklingen på skogsråvaror. Detta har vi varnat för, krävt åtgärder. Nu visar experterna att det är miljarder kronor i exportinkomster som gått förlorade därför att virkesfrågan inte kunnat ordnas. Tusentals människor har därigenom i onödan blivit arbetslösa eller riskerar i dag arbetslöshet. - Strukturförändringarna inom skogsindustrin sker nu på just det oplanerade, slumpvisa sätt som vi i flera år varnat för. I dygn efter dygn satt regeringen, enligt uppgift, och förhandlade om NCB. Efter en nattlig dramatik talade man om att sågverket i Väja och fabrikerna i Köpmanholmen, Hörnefors och Johannedal skulle läggas ned. Två dagar därefter kom den utredning av professor Jungenfelt, som regeringen beställt, som visade att industrierna inte alls behöver läggas ned om virkesleveranserna kan klaras. Så vårdslöst handskas trepartiregeringen med 1500 människors jobb. Nu tycks ingen av de inblandade riktigt veta vad kompromissen om NCB egentligen innebär. Man grälar om innebörden offentligt. Folkpartiets tolkning, att pappersbruket i Hörnefors skall bestå, underkänns av centern. Centerns tolkning, att NCB skall vara kvar, underkänns av moderaterna. s NCB skall avvecklas senast 1983, säger moderatledaren. Vad gäller egentligen? Det är inte att undra på att en borgerlig tidning i en stor rubrik frågar: ”Har de ingenting lärt?” NCB-affären visar ånyo vådan av en splittrad och handlingsförlamad regering, som tycks sakna det administrativa handlag som är en viktig del av den politiska verkligheten. Det visar också att vi socialdemokrater haft rätt när vi satt virkesfrågan och en ordnad strukturförändring i centrum för skogspolitiken. Min kritik av regeringen i de fem avsnitt av politiken som jag anfört har varit hård. Jag har dessutom velat visa att vi socialdemokrater i vart och ett av dessa fall, så långt det står ett oppositionsparti till buds, format ett alternativ byggt på våra värderingar. Våra förslag har icke på något sätt tagits till vara av regeringen och riksdagsmajoriteten. Man har som vanligt fört en stenhård blockpolitik. Tidigare har jag brukat kritisera blockpolitiken i förhoppning att regeringen skulle ändra sig. Några sådana förhoppningar hyser jag inte längre. Det måste först bli en annan regering. I går höll Ola Ullsten ett tal som möjligen kunde tolkas som nya signaler i den riktningen. Men han höll det för en intern folkpartikrets. Han kan inte hålla det här i riksdagen, för då skulle han riskera att få bannor av Bohman och Fälldin. Det är också en bild av den svenska verkligheten i dag. I en demokrati är det fullt naturligt att uppfattningarna bryter sig mot varandra till följd av skillnader i idéer, värderingar och verklighetsuppfattning. Vår kritik av regeringen gäller emellertid i långa stycken någonting annat. Den gäller helt enkelt regeringens dåliga handlag och bristande kompetens. Det är inte i första hand er politik vi kritiserar — utan bristen på politik. Se på energipolitiken t.ex., detta eldorado för långbänkar. Se på det evinnerliga hattandet i den ekonomiska politiken mellan olika ståndpunkter. Tänk på manipulationen med basbeloppen, där ni faktiskt inte tycktes ha den blekaste föreställning om vad ni egentligen höll på med! Betrakta det sorgesamma spelet kring NCB och Vänerskog. Man har ju inte precis fått intryck av att de inbördes relationerna har varit i topp i regeringen. Jag vill på intet sätt nedvärdera regeringens ledamöter som enskilda personer eller som enskilda departementschefer. Ni är säkert på många sätt bra och duktiga människor med goda avsikter. Men som kollektiv får man noglov att säga att ni bildar en föga framgångsrik regering. En del skulle nog vilja säga att det är en rätt usel regering. Ni åker ju omkring så mycket och talar om kvalitet i skolan, kvalitet i forskningen, osv. Har ni aldrig tänkt på att det bör vara kvalitet på en regering också? Människor i allmänhet kan nog finna sig till rätta med att vi från tid till annan får en borgerlig regering som för en borgerlig politik. Så är det i en demokrati. Det är betydligt svårare att uthärda en dålig borgerlig regering som är utan politik, en regering som inte förmår ge landet en politisk ledning. I går var vi med om ett på sitt sätt märkligt skådespel. Det brukar höra till parlamentarismens regler att ett statsråd som satsar väldigt mycket på en fråga och förlorar avgår. Det är vanliga, parlamentariska regler. Men kommunikationsministern tycktes efter sitt nederlag i går vilja göra gällande att det var riksdagsmajoriteten som borde åka hem och dra, inte ett utan ett gross gamla täcken över sig. Det är en alldeles ny parlamentarisk princip, den omvända parlamentarismens princip: om ett statsråd förlorar i riksdagen, avgår riksdagen! Det liknar Bertolt Brechts rekommendation till kommunistpartierna: Om inte folket gör som ni vill — byt folk! Det kanske blir så, om man betraktar riksdagen mera som en studsmatta i popvärlden än som folkets valda ombud. Jag ser att denne kommunikationsminister i dagens tidningar har talat om att skälet till att jag röstade mot jetflyg på Bromma flygfält skulle vara av privatekonomisk natur. Det brukar kunna bli ganska hårda tag i debatterna här i riksdagen. Men vi har också en viss förmåga att hålla rent. Jag har ett intryck av att herr Adelsohn är något av en främmande fågel i vår krets. Han passar nog bättre i bastkjol på Honolulu än bland vanliga, hederliga, svenska riksdagsmän. Herr talman! Vilket är då resultatet av fyra års borgerlig regering? Ni har haft full möjlighet att genomdriva era önskemål, att i handling kläda alla de vackra tankar varmed ni under åren uppbyggt medborgarna. Vad är då regeringskoalitionens bedömning av framtiden, inte minst av det närmaste årets utveckling? Hur mycket minskar nu underskottet i bytesbalansen? Hur mycket minskar underskottet i statsbudgeten, budgetministern? Vad händer med priserna under 1981? Hur går det med sysselsättningen? Härom har den borgerliga majoriteten häpnadsväckande nog inte ett enda ord att säga. Det står heller ingenting om det i det betänkande som låg till grund för debatten den 20 november, förutom denna enda mening. ”Den närmare avvägningen av efterfrågan under år 1981 får ske med användande av skattepolitiken och med sysselsättningspolitiska åtgärder.” Det är ju genom riksdagsbeslut denna höst vi avgör skattepolitiken för 1981, behoven för sysselsättningen under 1981 och mycket annat — likväl denna tystnad. Det är som om den borgerliga riksdagsmajoriteten bevekande vädjade: ”Får vi be om största möjliga tystnad om vad som händer nästa år.” Tystnaden är begriplig, ty det är inga glada nyheter om vår ekonomi som förmedlas av tillgängliga uppgifter. Underskottet med utlandet kommer enligt alla tillgängliga uppgifter att öka mellan 1980 och 1981. Sverige kommer att låna ännu mer i utlandet, får ännu dyrare räntor att betala. Budgetunderskottet kommer enligt uppgifter i pressen att öka kraftigt nästa år. Ni har höjt skatterna. Ni har skurit ner utgifterna. Likväl tycks ni gå mot ytterligare en kraftig försämring av statsfinanserna. Den samlade produktionen i landet nästa år stagnerar, industriproduktionen sjunker, industriinvesteringarnas uppgång bryts och förbyts i stagnation. Bostadsbyggandet går ner ytterligare från den redan mycket låga nivån. Inflationen fortsätter att rusa i höjden. Den ligger högt över regeringens prognoser för 1980. Den fortsätter i tvåsiffriga tal. Bara i januari månad 1981 väntas priserna stiga med 2 å 3 96. Under de fyra år som de borgerliga partierna regerat, har priserna stigit med inte mindre än 50 96. I inflationsminister Bohmans Sverige är en krona värd allenast 50 öre. Arbetsmarknaden börjar redan nu utsättas för påfrestningar. I november hade vi 20 000 fler arbetslösa än ett år tidigare. Varslen om uppsägningar, permitteringar och förkortad arbetsvecka stiger i snabb takt. De lediga jobben blir färre. Alla bedömare räknar med en påtaglig ökning av den öppna arbetslösheten nästa år. Och vi vet vilka grupper som drabbas hårdast. Det är ungdomarna, kvinnorna, invandrarna och de handikappade. Om allt detta säger den borgerliga riksdagsmajoriteten, och den borgerliga regeringen, ingenting. Tystnaden är nästan bedövande. Vad skall människorna egentligen tro? För ett drygt år sedan förklarade de borgerliga partierna i valrörelsen att de hade klarat krisen. På grundval härav förespeglades människorna sänkta skatter och nya reformer. Dagen efter valet återkom krisen. Nu blev budskapet kärvt. Nu blev det tal om att genom uppoffringar och åtstramade svångremmar åter sätta landets ekonomi på fötter. Det gällde att ta på sig en tid av uppoffringar, av impopulära åtgärder, sade man. Sedan skulle allt bli bättre igen. Det finns säkert hos människorna en vilja att ta på sig sådana uppoffringar till gagn för det gemensamma bästa. Nu, efter en tid av åtstramning, visar det sig att det alls icke blivit bättre. Det har tvärtom blivit sämre. Och utsikterna för den närmaste framtiden är ännu dystrare. Människorna måste i det läget fråga sig vad det är för mening med de uppoffringar som de påtagit sig. Det blir ju ändå bara sämre. De som får det bättre är möjligen spekulanter och nolltaxerare och höginkomsttagare, men inte vanligt folk. Och därmed riskerar man att undergräva den oerhört värdefulla egenskap som finns hos människor, nämligen beredskap till uppoffringar, solidaritet för det gemensamma bästa. Den borgerliga riksdagsmajoritetens svar inför denna människornas undran är tystnad. Det ges inga dementier till alla dystra förutsägelser. Det gesinga förhoppningar om en stundande förbättring. Det anges ingen politik för att bemästra svårigheterna. I de borgerligas mörka tunnel glimtar inte ens den minsta lilla låga. Jag ville fråga statsministern och regeringschefen, om han hade varit här, utrikesministern och partiledaren, om han hade varit här, ekonomiministern och partiledaren, om han hade varit här: Vad tänker ni göra åt inflationen? Vad tänker ni göra åt arbetslösheten? Vad tänker ni göra åt underskottet i utrikeshandeln? Vad tänker ni göra åt det växande budgetunderskottet? Vad tänker ni över huvud taget föra för politik inför och under 1981? Vi socialdemokrater har under detta riksmöte lagt fram en rad utförliga förslag som haft till gemensam uppgift att trygga en rimlig ekonomisk utveckling under 1981. Det har gällt kamp mot inflation och arbetslöshet och offensiva satsningar för att utnyttja våra produktionsresurser. Det är viktigt att göra klart vari den väsentliga skillnaden mellan vår politik Nr 54 och regeringens ligger. Den borgerliga politiken leder enbart till underutnyttjande och utslagning av våra produktionsresurser. Man kan kanske också den vägen nå balans i ekonomin. Men det sker då till priset av omfattande välfärdsförluster och en arbetslöshet som vi inte på mycket länge upplevt i vårt land. Vi är självfallet helt med på att hålla tillbaka utgiftsökningen inom den statliga och kommunala sektorn i en brydsam tid med låg tillväxt. Men man löser inte problemet med budgetunderskottet genom att pressa ner efterfrågan så långt att skatteunderlaget inte växer. Man sparar inte om man skapar en arbetslöshet som sedan kostar miljarder i form av arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Om vi skall få en positiv utveckling till stånd, om det skall vara meningsfullt att hålla tillbaka konsumtionen och den vägen öka sparandet i ekonomin, så måste detta sparande användas för produktiva ändamål. Det är här regeringen står tomhänt. Vi har visat på en rad åtgärder som syftar till att öka eller hålla uppe användningen av våra produktiva resurser. Vi vill på det sättet öka produktion och investeringar. Den vägen kan problemen få en lösning utan svältrecept, utan att arbetslösheten används som ett medel i den ekonomiska politiken. De behov vi pekat på är följande: För det första en intensiv satsning på olika industripolitiska åtgärder. Det gäller att ta till vara industrins expansionsmöjligheter. Vi vill medverka till aktiva åtgärder i nära samverkan med näringslivet för att få fart på industriinvesteringarna. Vi vill satsa på utveckling och forskning, ta till vara svensk uppfinningsrikedom och tekniskt kunnande, utarbeta ett åtgärdsprogram för de mindre och medelstora företagen. Vi är beredda att genom olika åtgärder bidra till näringslivets kapitalförsörjning. Vi vill genom offentliga investeringar, inom bl.a. SJ, skapa jobb i svensk industri. För det andra måste vi klara vår skogsindustri, det har jag redan förut varit inne på. Den första förutsättningen är råvaran. Vi har länge krävt åtgärder för att få fram den råvara som står färdig att användas i våra skogar. Det är orimligt att utvecklingsbar industri skall hotas, därför att skogsägare inte avverkar mogen skog. Nu anger långtidsutredningen bristen på skogsråvara som en av fyra faktorer som dämpat vår industriella tillväxt. Ekonomiministern har offentligt talat om de miljarder man går miste om i exportintäkter på grund av det begränsade virkesutbudet. Tänk om vi fått stöd för vårt program för ökad avverkning! Då hade Gösta Bohman kunnat ge konstruktiva bidrag för att klara skogsindustrin. För det tredje vill vi skapa en aktiv energipolitik. Den nuvarande handlingsförlamningen måste brytas. Vi vill genom en rad åtgärder minska vårt oljeberoende, utveckla teknik och kunnande på energiområdet. Vi vill satsa på alternativa energikällor och ta till vara de inhemska energikällornas möjligheter. Så kan bytesbalansen förbättras. Så kan energitekniken också ge oss nya exportmöjligheter. 37 För det fjärde vill vi återge landet en aktiv bostadspolitik. Den nuvarande hotande krisen för bostadsförsörjningen måste avvärjas. Därför måste vi få fart på bostadsbyggandet. Vi kan stimulera byggandet genom att ta bort byggmomsen under hela nästa år, sänka den garanterade bostadsräntan för nybyggda bostadsoch hyresrättslägenheter, införa en tvåårig uthyrningsgaranti och skärpa kostnadskontrollen i byggandet. Ökat byggande ger jobb också i industrin. Särskilt byggnadsmaterialindustrin är nu utsatt. Den måste räddas. Vi måste kunna klara vårt byggande själva. För det femte måste vi slå vakt om den fulla sysselsättningen. Det vill vi göra genom de åtgärder jag här har nämnt och genom aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser. Låt mig ta ett exempel. Det gäller Värmland. 1975 var 57 000 sysselsatta i den värmländska industrin. I dag är den siffran 47 000. Man har på dessa fem år tappat 10 000 industrijobb. I dag är 5 000 direkt arbetslösa och 5 000 i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vad gör regeringen åt detta? Vilka åtgärder sätter ni in för att rädda Värmland? För det sjätte måste kampen mot inflationen nu bli en central uppgift för den ekonomiska politiken. Det är en ren ynkedom att de borgerliga partierna inte vill delta i en seriös debatt om hur vi skall få ner inflationstakten. Alla är ju ense om inflationens skadeverkningar. Inflationen bidrar starkt till att statsutgifterna inte kan hållas under kontroll. Inflationen har slagit sönder vårt skattesystem. Inflationen undergräver bostadspolitiken. Inflationen förhindrar den nödvändiga ökningen av industriinvesteringarna. Inflationen gör det mer lönande att spekulera i fasta tillgångar och ägna sig åt finansiella manipulationer än att satsa pengar i produktiv verksamhet. Inflationen försvårar rimliga avtalsuppgörelser, ökar klyftorna i samhället och hotar ytterst att lösa upp hela samhällssolidariteten. TCO-ekonomerna har i sin höstrapport gjort ett försök att analysera inflationens omfördelningseffekter. De resultat man fått fram är entydiga. Inflationen gynnar systematiskt höginkomsttagare och företagare, missgynnar löntagare, och drabbar pensionärerna hårdast. Den genomsnittliga förlusten för alla pensionärshushåll, genom att deras besparingar urholkas, är 1980, enligt de här beräkningarna, så stor som 5 000 kr. Och detta skall läggas ovanpå de försämringar i själva pensionssystemet som de borgerliga partierna nu driver igenom. Totalt rör det sig om tiotals miljarder kronor som årligen omfördelas genom inflationen. Vi menar att man nu måste ta upp en genomgripande diskussion om hur man skall angripa inflationen, inte hur man skall lära sig leva med den. Det är nödvändigt att bryta inflationsförväntningarna, att se till att inflationen inte som nu är berikande för stora grupper, särskilt bland de välbeställda i samhället. Vi tror att man bl.a. så långt som möjligt måste ta bort sådana indexbindningar som tenderar att ”sätta inflationen på hjul”. Men vi måste — till skillnad från den borgerliga regeringen — slå vakt om löftena till pensionärerna om värdebeständiga pensioner. En första nödvändig åtgärd är att genomföra en skatteomläggning som gör det möjligt att klara avtalsrörelsen på en nivå som är förenlig med kraven på en rättvis fördelning, minskad inflationstakt och stärkt konkurrenskraft för näringslivet. För det fordras emellertid att man överger den indexreglering av skatteskalorna som i nuvarande läge gör det omöjligt för fackföreningsrörelsen att nå fördelningspolitiskt acceptabla uppgörelser vid låga nominella löneökningar. Vi har lagt ett förslag som fyller de krav fackföreningsrörelsen ställer. Det skattebeslut som just fattats, inger starka farhågor beträffande möjligheterna att få en lugn avtalsrörelse och nå stabilare priser. Jag har i detta anförande uppehållit mig vid 1980 års erfarenheter, och vid de åtgärder som krävs inför 1981. Denna avgränsning av perspektivet har varit nödvändig inför den borgerliga majoritetens stävan att fly från dagens realiteter och inför regeringens oförmåga att ange någon politik för nästa år. Jag återkommer i sinom tid till de långsiktiga problemen, kring ekonomisk utveckling och sysselsättning, kring kapitalbildning och skattereform, kring social utslagning och rättvis fördelning. Till dem som inför det nya året ser allting i allt för dystra färger — och särskilt till regeringen och särskilt till partiledarna, som denna dag hukar i sina kulor någonstans — vill jag till läsning under julen rekommendera Tage Erlanders allra senaste skrift. Den visar att framstegen fortfarande är möjliga. Och i detta numera så dystra land och inför denna så ytterligt molokna regering finns det all anledning att säga ifrån att det finns krafter i vårt land som fortfarande slår vakt om de sociala framstegen; och till de krafterna hör arbetarrörelsen.

Herr talman! Under den gångna hösten har högervridningen av regeringspolitiken varit mera markerad än någon gång tidigare. Det gäller på alla plan av politiken. Men de tydligaste uttrycken får högervridningen inom den ekonomiska politikens område. Regeringspolitiken är fördelningspolitiskt direkt reaktionär. Den går ut på att slå mot de svaga och gynna höginkomsttagare och kapitalägare. Regeringen inrymmer ett parti som för några år sedan myntade parollen ”Det måste löna sig att arbeta”. Den parollen är nu inget värd gentemot den överväldigande majoriteten av lönarbetande i landet — och var kanske aldrig tänkt att gälla dem. Regeringen för en politik som går ut på att sänka reallönerna för de arbetande. Regeringspolitiken leds alltså snarare av maximen: ”Det måste löna sig att leva på andras arbete.” Det är innehållet i stödet till aktieägare och storinkomsttagare, till spekulation och äventyrande av det som borde vara folkhushåll. Regeringspolitiken går ogenerat och öppet ut på att förvärra arbetslösheten i landet. Folk skall stå på pass ifall exportindustrin skulle komma att behöva dem. Det var mycket länge sedan en sådan överhetsmentalitet visades gentemot de arbetande och arbetslösa i det här landet. Regeringspolitiken går ut på att urholka sociala reformer och börja riva ner den relativa sociala trygghet som arbetarrörelsen — i bred enighet — tillkämpat folkflertalet. Regeringen urholkar pensioner, bostadsbidrag, studiemedel. Den ökar kostnaderna för de sjuka. Regeringen har — under ackompanjemanget av fraser om besparingar — på bred front börjat att attackera dem som är sämst ställda i samhället — samtidigt som den ser till att barnomsorgen byggs ut i allt långsammare takt. Den försämrar faktiskt villkoren för barnfamiljer i landet samtidigt som ledande talesmän för regeringen angriper t.ex. abortlagstiftningen. Regeringen angriper den offentliga sektorn för att åstadkomma ökad privatisering. Den vill nagga flera statliga verks arbete i kanten för att bereda vägen för privata intressen. Den har redan tagit bort vissa statliga företags företräde till beställningar från olika delar av statsverket. Postgirots verksamhet hotas till förmån för affärsbankerna. Inom vissa landsting bedriver regeringspartierna — med moderaterna i spetsen — en sjukvårdspolitik som skall bana vägen för ytterligare privatiseringar inom sjukvården, Osv. OSV. Regeringen genomför försämringar för folkflertalet men uppger att skälet för detta är att vi skall få det bättre. Den har för sig att Sverige skall kunna exportera sig bort från de ekonomiska svårigheterna. Men hur ser situationen i världen ut? Hur är förutsättningarna för en stark exportökning? Hela den kapitalistiska världen — och det är ju med den övervägande merparten av Sveriges handel bedrivs — präglas av kristendenser och stagnation. Alla länder har som strategi att öka sin export men samtidigt minska sin import. Varken den svenska situationen eller den föreslagna svenska politiken är nu särskilt originella. Men frågan infinner sig: Är en så ensidig satsning på exportindustrin som den regeringen vill genomföra möjlig och är den ansvarsfull gentemot andra än exportindustrins aktieägare? Nr 54 Knappast. Marginalerna för exportökningar krymper med den internationella krisen och med de förändringar i — främst sin inre — arbetsfördelning som de multinationella företagen genomför. Regeringen anser att den offentliga sektorn är för stor. Den vill minska dess nödvändiga och socialt viktiga verksamhet. Skälen för detta är dels det stora budgetunderskottet, dels att arbetskraft och resurser skall frigöras för exportindustrin. Men frågan är, hur det skulle se ut i Sverige om vi hade en offentlig sektor som vore väsentligen mindre än den vi nu har. Skulle de arbetslösa vara färre? Skulle sjukvården fungera bättre? Skulle den sociala utslagningen vara mindre? Skulle våra gamla ha ett bättre liv? Skulle vi ha ett barnvänligare samhälle? Dessa frågor behöver bara uttalas för att den verkliga innebörden i vad regeringen påstår skall vara uppenbar. Och situationen kommer knappast att bli bättre i framtiden med en fortsatt högerpolitik. Och den blir heller inte bättre av att denna högerpolitik förankras i det beställningsarbete för regeringspolitiken som presenteras under namn av långtidsutredningen. Långtidsutredningen söker förklaringar till det internationella läget i faktorer som i huvudsak ligger utanför det kapitalistiska systemet. Den glömmer därför helt att med ett ord beröra de inflytelser som förekomsten av stora multinationella bolag har för den ekonomiska situationen i världen och i vårt land. Den berör inte med ett ord betydelsen av kapitaloch maktkoncentration i vårt land. Och när den glömt dessa i verklig mening ”strukturella” faktorer, så är dess ledande strategi en ”strukturell” förändring som går ut på minskad offentlig sektor och ökad privatisering. Utredningen är ett språkrör för den regering som håller på att skära ner den offentliga sektorn för att genomföra SAF:s politik. Domen över detta arbete måste bli mycket hård. Och denna utredning är inte bara en teoretisk fråga. Den kommer att ligga bakom regeringens fortsatta politik på ekonomins område. Den kommer att utgöra en motivering för framtida angrepp på de mest utsatta i samhället. Med fortsatt borgarregering ter sig framtiden för Sverige dyster. Folkomflyttningspolitiken kommer att förstärkas. Arbetslösheten kommer att öka. Inflationen kommer man inte att angripa. Denna höst har vi för första gången i modern tid kunnat se hur regeringen och dess knappa majoritet i riksdagen genomfört den ena åtgärden efter den andra som bidragit till allt kraftigare prisstegringar på våra nödvändighetsvaror. Det är snart ingen överdrift att påstå att SAF och den borgerliga regeringen gentemot hela landet börjar att tillämpa en politik som sedan årtionden tillämpats med ensamrätt för mitt hemlän, Norrbotten. Men samtidigt som detta görs blir politiken gentemot Norrbotten etter värre; den blir Norrbottenpolitik ovanpå Norrbottenpolitik, vilket bara kan sluta med fullständig katastrof. Herr talman! Orsaken till att jag även i detta sammanhang tar upp förhållandena i Norrbotten är inte bara att jag själv representerar det länet här i riksdagen. Nej, huvudorsaken är att utvecklingen i Norrbotten på ett 41 mycket tydligt sätt visar vilka konsekvenserna blir av en ekonomisk politik och en näringspolitik av det slag som regeringen bedriver, dvs. en politik som lämnar fältet helt öppet för bolagen att fritt styra utvecklingen i enlighet med sina kortsiktiga intressen. Jag har i många sammanhang här i kammaren redovisat att Norrbotten har alla de förutsättningar som krävs för att människor skall kunna leva väl och för att samhällen skall kunna blomstra. Där finns naturresurser, där finns arbetskraft och yrkeskunnande. Där finns rika möjligheter till fritid och rekreation. Men vad har hänt och händer med allt detta när företagsintresssena får härja? En hårdhänt verklighet har gett norrbottningarna en grundlig skolning i detta. De har tvingats åse hur länets naturtillgångar, jorden, malmen, skogen och vattenkraften liksom den arbetskraft de själva äger har utnyttjats, missbrukats och förslösats. Detta har lagt grunden till en berättigad vrede och misstro mot de ekonomiska intressen som med snabba vinster för ögonen genomfört en hänsynslös rovdrift och mot de politiker som svikit sina löften och ställt sig på exploatörernas sida. Ett av de senaste uttrycken för den här politiken är de hot som på regeringshåll uttalats mot gruvsamhällena, mot en av stödjepunkterna för hela Norrbottens utveckling. Visserligen har industriministern här i kammaren tvingats retirera från en del av sina pressuttalanden i denna fråga, men med NCB-valserna och diverse andra saker i färskt minne har gruvsamhällenas människor verkligen inte stillats i sin oro. Man vet ju aldrig vilka tolkningar andra statsråd gör. Står regeringen för det uttalande som Nils Åsling nu har tvingats göra, nämligen uttalandet att malmfälten nu har sin framtid räddad? Vi tvivlar på detta. Vi vet att det är herr Bohman som säger vad som skall hända i den här regeringen. Vi måste spara, säger regeringspartierna. Vi måste minska vår konsumtion och dra åt svångremmen. Men vilka är det som skall spara? Ja, inte är det regeringen och de intressegrupper som den företräder. Tvärtom, de får ytterligare lättnader. Nej, det är de som arbetar och skapar värdena här i samhället som skall knappa in, t.ex. gruvarbetarna som har tvingats till permitteringar i år och som kommer att tvingas till ännu större permitteringar nästa år. De och vi andra som bor i Norrbotten kan den här politiken. Vi tar det politiska ansvaret, säger regeringen. Till det vill jag säga att det lär ni få göra. Men konsekvenserna, de drabbar aldrig er eller de intressen som ni företräder. Ni blir inte arbetslösa, jo, förhoppningsvis från arbetet i kanslihuset. Ni tvingas inte flytta mot er vilja. Norrbottningarna har lärt sig vad det betyder när kapitalets hantlangare tar det politiska ansvaret. Norrbottningarna har lärt sig det, liksom människorna i de övriga skogslänen, liksom de anställda i textilindustrin, vid varven och i stålindustrin. Det betyder reallönesänkningar, arbetslöshet, tvångsförflyttningar och utslagning. Flera har insett detta, och allt fler kommer att göra det under den närmaste tiden. Arbetslöshetsstatistiken talar här ett tydligt språk. Antalet arbetslösa ökar, och antalet lediga platser minskar. Som vanligt är det ungdomen, kvinnorna och invandrarna som drabbas först och hårdast. Det är kanske bra att det är just Rolf Wirtén som nu har plats på regeringsbänken, Nr 54 då just de här frågorna kommer upp. Det var kanske klokt av regeringen att mildra de vidlyftiga formuleringarna om jämställdhet, när den skrev sin senaste regeringsförklaring. Man visste väl redan då vad som skulle komma. Även om det inte utåt stod fullt klart att moderaterna hade tagit över, var tydligen statsministern på det klara med det. Det är beklämmande att för första gången sedan borggårdskrisens dagar behöva bevittna en höger på offensiv och med makt att driva igenom sin politik, en politik som drabbar jämställdhetssträvandena lika väl som mycket annat. Herr talman! Den tidigare nämnda långtidsutredningen talar om behovet av ”strukturell” omvandling. Ja, en sådan är nödvändig. Kapitalismen dras otvivelaktigt med stora problem. Men dessa kan inte lösas med mera kapitalism. Problemen måste angripas med verkligt strukturella förändringar, de måste angripas med en politik som syftar till att få bort det privata vinstintresset som styrprincip för samhällets ekonomi. Låt mig bara peka på ett viktigt förhållande i dagens situation. Industriinvesteringarna i Sverige är för små — om detta råder det en bred enighet. Men det beror ju inte på att det saknas pengar i företagen. I den nuvarande situationen lönar det sig alltmer med spekulation. Den grå kreditmarknaden — kreditväsendet utanför de traditionella kreditinstituten — växer mycket snabbt och visar en allt högre lönsamhet än vad som är fallet med industriell verksamhet. Landet behöver industriinvesteringar, inte spekulation, men eftersom det privata vinstintresset styr, får landet nu ökad spekulation och otillräckliga industriinvesteringar. Ja, dessa beräknas t.o.m. minska under nästa år. Sådan är kapitalismen, som det heter i visan. När vi har ett system som fungerar på detta sätt och därigenom skapar arbetslöshet, sociala problem, utslagning, hot och t.o.m. verkliga försämringar i den levnadsstandard som arbetarrörelsen i Sverige kämpat sig till för folkflertalet, måste var och en förstå att läget i landet knappast blir bättre om detta system förstärks. Det krävs en rad åtgärder av såväl snabbt verkande som långsiktig natur för att komma till rätta med landets ekonomiska problem. Vi måste börja föra en medveten industrialiseringspolitik i landet, baserad på en ökad förädling där sådan är möjlig — och i Norrbotten är den möjlig — av landets råvarutillgångar. Denna industrialisering måste ha som mål i första hand inhemska och samhälleliga behov. Dit hör en kraftig utbyggnad av inhemska och förnyelsebara energikällor. Det krävs också en väsentlig utbyggnad av de allmänna kommunikationerna, inte minst i glesbygden. Kustoch insjöfarten kan här spela en viktig roll. Våra naturliga förutsättningar för detta relativt billiga och effektiva transportsätt är ju som bekant mycket goda. På kort sikt måste importen av vissa lyxvaror eller varor där vi har ett särskilt stort importöverskott regleras. Vi har föreslagit en snabbutredning som skall presentera konkreta förslag i denna riktning. Det är nödvändigt att vi visar en mycket stark restriktivitet mot kapitalexport och industriutflytt 43 ning. De stora multinationella monopolen, liksom de inhemska, måste underkastas sträng kontroll. Vi måste snabbt få ett förbud mot svenska företags deltagande i internationella karteller. En snar sanering av den grå kreditmarknaden är nödvändig. BI. a. är det nödvändigt med förbud mot kontokorten som uppammar verklig överkonsumtion och dessutom innebär rena ockerräntor. Vidare måste omedelbara åtgärder sättas in mot prisstegringarna. Därför kräver vi att prisstopp införs på alla nödvändighetsvaror och att momsen tas bort från maten. Såsom läget nu har utvecklats är det också av största vikt att slå vakt om de för befolkningen nyttiga och de socialt nödvändiga delarna av den offentliga sektorns verksamhet. Detta betyder inte att det inte går att spara inom den offentliga sektorn. Såvälinom privat som offentlig sektor finns vad vi kan beteckna som en skrytoch lyxekonomi som måste attackeras. I en rad motioner har vpk pekat på åtgärder i denna riktning. Stopp för byggandet av de från energibehovssynpunkt överflödiga kärnkraftverken 11 och 12 och stopp för riksdagsflyttningen är ett par tydliga exempel på vad vi menar. Detta är, herr talman, några delar av den ekonomiska politik som vi företräder. Huvudlinjen är för oss följande.

Den måste syfta till att bryta det enskilda profitintressets makt över ekonomins utveckling. Den kapitalistiska misshushållningen med vårt lands och världens tillgångar måste upphöra. Det är en livsnödvändighet — för oss själva, för u-länderna och för framtiden.

Herr talman! Till grund för denna debatt ligger finansutskottets betänkande 15. Jag kommer därför i huvudsak att hålla mig till detta. Oppositionsledaren, som inledde debatten, hade en något surmulen uppsyn på grund av att det är jag som representerar regeringen i denna debatt, trots att det egentligen är självklart att så är fallet. Jag kontrollerade med vår gruppledare om det sedan månader tillbaka finns någon överenskommelse om att det i dag skulle vara en stor partiledardebatt. Jag fick inte det bekräftat. Jag debatterar gärna med vilken socialdemokrat som helst. Jag hoppas att också Olof Palme debatterar med vilken regeringsmedlem som helst. Olof Palme inledde sitt anförande med en ordentlig svartmålning av hur situationen är i nationen. Det överraskade mig att han har förfallit till en så defensiv och pessimistisk hållning. Sverige är dock en nation med mycket stora resurser men också, i likhet med vår omvärld, en rad problem. Vi behöver bara studera våra närmaste grannländer Danmark och Norge, där det sitter socialdemokratiska regeringar, för att kunna konstatera att det är en lågkonjunktur på väg. Vi har strukturella problem i de västliga industriländerna i stort. Det gör naturligtvis att inte heller Sverige kan leva i någon oas för sig. Även vi nås av dessa samlade svårigheter i de två oljechockernas spår. Herr talman! Den som ser julhandeln florera i affärskvarteren runt Sergels Torg och den som studerar butiksfönstrens överflöd har måhända svårt att förstå allt tal om att Sverige skulle befinna sig i en ekonomisk kris. Och det kan kanske vara nyttigt med en motvikt till de krisstämningar som nu breder ut sig. Sverige är alltjämt ett rikt och välmående land. Privat och offentlig konsumtion är högre än någonsin tidigare. Arbetslösheten är i ett internationellt perspektiv fortfarande låg. Men orostecknen finns där. Och det går knappast att säga, som man ibland brukar, att de bara skymtar vid horisonten. De är högst påtagliga och börjar bli alltmer kännbara. Obalanserna i den svenska ekonomin förvärras. Budgetunderskottet kommer att fortsätta att öka. Inflationen ligger på en oacceptabelt hög nivå, och bytesbalansen kommer av allt att döma att försämras ytterligare under nästa år. De allra senaste dagarna har det kommit några utomordentligt alarmerande konjunkturrapporter, bl.a. från Industriförbundet, som talar om ett formligt ras under hösten för den svenska exporten. Krisen har alltmer tagit formen av en ond cirkel, som vi måste bryta oss ur medan vi ännu har krafter till det. Stagflation med hög arbetslöshet och snabbinflation präglar många industriländer. Det kan bli en realitet också för vårt land. Det är inte självklart att levnadsstandarden kan fortsätta att öka eller ens hållas uppe på dagens nivå. Men det ligger å andra sidan inget ödesbestämt i utvecklingen som säger att vi alla oundgängligen måste få det sämre. Den utveckling vi kommer att gå till mötes bestäms tvärtom i mycket hög grad av vår förmåga att nu inse och ta itu med problemen i den svenska ekonomin. När kammaren häromdagen diskuterade stimulans av aktiesparandet konstaterade jag att regeringen under senare tid föreslagit en rad åtgärder för att förstärka landets ekonomi. Dessa åtgärder kan sägas vara av fyra slag: Det är för det första åtgärder för att bromsa den kommunala expansionen. De har av allt att döma gett resultat. En dämpning av den kommunala konsumtionsökningen tycks nu vara på väg. Det är för det andra vissa skattehöjningar för att bl.a. förstärka inkomstsidan i den statliga budgeten — momsen och punktskatterna höjdes av den urtima riksdagen. Det är för det tredje besparingar i statsverksamheten — hittills främst manifesterade i besparingspropositionen men som, vilket kommer att framgå om några veckor, också är ett genomgående tema i 1981 års budgetproposition. Får jag på den punkten bara göra det tillägget, herr talman, att Olof Palme efterlyser uppgifter i finansutskottets betänkande om vad regeringen avser att göra 1981 i en rad frågor som han tog upp. Den ordning som socialdemokratiska regeringar har tillämpat fram till 1976 och den praxis som vi har använt därefter är ju att man redovisar regeringens politik för det kommande budgetåret i januaris budgetproposition och finansplan. Så kommer att ske även denna gång. Jag vet inte varför de många frågorna restes av Olof Palme. Det borde vara en självklarhet att regeringen arbetar på det sätt som jag nu angav. För det fjärde bör också nämnas att regeringen har föreslagit offensiva åtgärder för att öka den produktiva aktiviteten i ekonomin, framför allt på skattepolitikens område och naturligtvis inom näringspolitiken. Under mycket lång tid har de offentliga utgifterna stigit med 6 96 årligen i reala termer. Det har varit en väsentligt snabbare ökning än vad som motsvarar den totala tillväxten i ekonomin. De offentliga utgifternas andel av BNP har också oavbrutet vuxit för att nu uppgå till ca två tredjedelar. I viss utsträckning har vi lyckats med besparingspropositionen och den allmänna återhållsamhet med nya utgifter som alla offentliga organ måste ålägga sig. Det förefaller som om ökningstakten i de offentliga utgifterna under nästa år ungefärligen skall kunna halveras jämfört med den långsiktiga trenden, Men vi kommer ändå att finna att de offentliga utgifterna stiger snabbare än BNP och att deras andel av ekonomin också stiger. Som en följd av detta har vi att emotse ett fortsatt stigande budgetunderskott. De som under hösten kritiserat regeringen för åtstramningen, förklarat krig mot sparplanen och påstått att de föreslagna åtgärderna varit alltför drastiska har således tagit grundligt miste. Vi tvingas nu i stället dra slutsatsen att åtgärderna snarast varit otillräckliga. Vi måste gå vidare på återhållsamhetens väg samtidigt som vi måste ägna allt större intresse åt uppbyggnaden av nya produktiva resurser, framför allt inom industrin men också på en rad andra områden. Att återställa ett kostnadsläge som gör att svenska företag kan återta förlorade marknadsandelar och vinna nya från utländska konkurrenter både på hemmamarknaden och på exportmarknaden är en viktig offensiv åtgärd. Insatser för att förhindra att ett otillräckligt virkesutbud begränsar skogsindustrins expansionsmöjlighet är en annan. I det sammanhanget vill jag anknyta till att Olof Palme i sitt anförande hävdade att den enda orsaken — i varje fall var det grundorsaken — till svårigheterna inom skogsindustrin var just att man inte fick fram råvara. Får jag då säga till Olof Palme att det i den här frågan har visat sig att det finns en klar skillnad i fråga om vägval. Socialdemokratin väljer att tvinga fram virke. Man väljer lagstiftningens väg så snart man möter motstånd. Från regeringens sida tror vi mera på att man med olika metoder kan stimulera fram råvaran. Det har vi gjort under de senaste åren med hjälp av olika stödformer. Vi har gallringsstödet, vi diskuterar klenvirkesstödet, och vihar Nr 54 förändrat skogskontot för att kunna förstärka försörjningen av skogsindustrin. F. n. övervägs också möjligheterna att införa en tillväxtbeskattning, som jag är övertygad om kommer att ge de positiva resultat som både Olof Palme och jag efterlyser i det här avseendet. Men tro inte att detta är det enda problemet inom den här sektorn av vårt näringsliv! Det finns förvisso även andra. Till de nödvändiga åtgärder som nu måste sättas in hör också att se till att expanderande företag kan rekrytera den arbetskraft de behöver. Dessutom krävs nya energisatsningar, som kan minska vårt oljeberoende och bli en viktig hävstång för att övervinna krisen. På den punkten instämde oppositionsledaren när han sade att det var av stor vikt att vi får större aktivitet när det gäller energifrågorna. Det är också vad som kommer att lanseras för riksdagen när den stora energipolitiska propositionen presenteras efter nyår. Besparingspropositionen har nu behandlats färdigt av riksdagen. I stort sett kan det sägas att riksdagen godtagit regeringens förslag. Endast några smärre ändringar har gjorts. Principerna bakom sparplanen diskuterade vi här i kammaren för mindre än en månad sedan, och det finns därför inte skäl att nu ägna någon större tid åt detta. Jag vill bara säga att jag har noterat att Olof Palmes anförande på den här punkten var fyllt av kritik, men dess värre var han ganska förlamad i sin förmåga att presentera några konstruktiva förslag om hur man skall hålla tillbaka utgiftssidan i vår statsbudget. Eller är det möjligen så, herr talman, att socialdemokratin och Olof Palme inte upplever detta som något problem? När vi ser på resultatet av finansutskottets redovisning av hur regeringsförslaget har behandlats, så finner vi att man kan säga att ungefär hälften av besparingsmålet fylls upp genom de socialdemokratiska förslagen. Det tyder på att socialdemokratin tar den här delen väldigt lättsamt, att man inte inser det allvarliga i utvecklingen. Jag skulle därför gärna vilja fråga Olof Palme om det verkligen är socialdemokratins åsikt att vi bara kan låta budgetunderskottet växa. Det är ju vad ni åstadkommer med den politik ni hittills har presenterat. Den innehåller nya utgiftskrav och ett betydligt mindre ambitiöst sparprogram än regeringens. Otvivelaktigt leder detta till ett större underskott, Olof Palme, och då borde man inte stå här och breda ut sig över vilka problem inflationen kommer att medföra. Just den politik som Olof Palme talar för här leder till en våldsam inflation. Därför är hela den delen av Olof Palmes resonemang ganska ointressant fram till den dag då man kan redovisa en mer aktiv hållning till de problem som sammanhänger med hur man skall kunna få balans i ekonomin. Det är också så, herr talman, att det är nödvändigt att komma till rätta med följderna av den utveckling som har beskrivits också i långtidsutredningen. Vad socialdemokraterna förespråkar i sin praktiska politik förefaller mig ligga bra nära långtidsutredningens alternativ 2 — den på kort sikt förledande behagliga väg som leder till ökad obalans. Det kan vara frestande att fortsätta att stimulera den privata och offentliga 47 konsumtionsökningen på det sätt som vi hittills gjort. Långtidsutredningen har visat att det går till en tid men att konsekvenserna ganska snart blir förfärande: en katastrofal utveckling inom industrin, snabbt stigande arbetslöshet och ett underskott i bytesbalansen som blir så stort att det efter en tid utlämnar oss till utländska långivares godtycke. Den här utvecklingen måste vi förhindra. Jag är övertygad om att socialdemokraterna egentligen är av samma uppfattning. Felet är bara att man saknar det politiska modet att dra de rätta slutsatserna av den insikten. Det är naturligtvis inte populärt att föreslå besparingsplaner och andra kärva förslag som den ekonomiska situationen nu kräver och nödvändiggör. Det gör inget att socialdemokraterna förespråkar en överbudspolitik, kanske många tycker. De befinner sig i opposition och kan inte få igenom sina förslag, och det kan ge ett förlåtande skimmer över förslagen. Men fullt så enkelt är det inte. I det jämna parlamentariska läge som råder har oppositionen goda möjligheter att försvåra och i vissa fall blockera nödvändiga men möjligen impopulära åtgärder för att sätta svensk ekonomi på fötter igen. Jag hoppas för landets och människornas bästa att man motstår frestelsen att alltför mycket utnyttja de möjligheterna. Jag noterade att Olof Palme tyckte att vi fastnat i något av en blockpolitik, som han formulerade det. Jag tror att det till dels tyvärr är en riktig iakttagelse. Då lägger Olof Palme hela skulden på regeringssidan. Det finns ingen vilja att seriöst pröva socialdemokraternas förslag, säger han. Ja, bara det betänkande som nu diskuteras visar ju hur man i utskott efter utskott gått igenom socialdemokraternas motioner för att se om det verkligen finns något som går att ta vara på. Det finns också redovisat att man har anammat en del. Men förvisso är det inte mycket, om man sätter det i relation till de stora underskott som vi nu arbetar med. Dess värre måste man, när man ser på saldots storlek, konstatera att de socialdemokratiska förslagen haft alltför mycket av marginell karaktär över sig. Jag kan möjligen, fru talman, få vittna om förhållandena. Under jämviktsriksdagen fanns det all anledning för oppositionen att känna sitt ansvar för de svårigheter som den svenska nationen då stod inför. Jag kan minnas väl en del samtal som också Olof Palme och jag hade med anledning av arbetet i finansutskottet. Jag tror att Olof Palme då måste säga att oppositionen gick regeringen till mötes för att ta sitt ansvar och verkligen kände för nationen — och inte spelade något partipolitiskt spel. Jag tycker med förlov sagt att i en situation med en rösts majoritet i riksdagen borde Olof Palme som partiledare för det stora oppositionspartiet möta situationen på ungefär samma sätt. Under de år som jag nu haft möjlighet att överblicka regeringsarbetet har — jag måste få säga det — alltför ofta uppläggningen från socialdemokraternas sida varit sådan att man sagt: Var så goda, ni får från regeringens sida i vanlig ordning lägga fram era propositioner, och sedan skall vi tala om vad vi tycker om dem. Det är i och för sig formellt oantastligt — jag är klar över det. Men om man från oppositionens sida vet att det finns frågor som är av avgörande betydelse för hela nationen borde man ha en betydligt större öppenhet i de centrala frågorna för att finna gemensamma lösningar i stället för att bara Nr 54 skjuta frågan framför sig tills man får en motionschans i parlamentet. Det finns ett undantag, som jag själv kan minnas, nämligen när vi diskuterade skattefrågorna här inför hösten. Det var, som jag uppfattade det, ett ganska lovande samtal som då fördes, och jag hade då förhoppningar om att vi skulle kunna ha kontakter över blockgränserna. Dess värre blev det så att oppositionen krävde att regeringen skulle ställa upp på en punkt, som var ultimativ: Ge uppindexregleringen, annars är vi inte på talefot med er! Så var det. Och om man möter motståndaren på det sättet, då kan man givetvis inte, Olof Palme, förvänta sig någon fortsatt konstruktiv debatt. Därför blev det som det nu är. Men detta är, som sagt, det enda exempel jag kan ge på försök till samförstånd. Jag undrar därför om det inte finns skäl, Olof Palme, att vara litet mera försiktig i beskrivningen av hur blockpolitiken fungerar. Det kan förvisso vara så att den opposition vi har i dag känner mindre ansvar för nationens ekonomi än oppositionspartierna gjorde under jämviktsriksdagen fram till 1976. Nu är det ändå så, fru talman, att de besvärliga trender vi lever med i ekonomin måste brytas. Det är långtidsutredningens budskap till politikerna. Vi kan inte fortsätta på samma väg som hittills med växande underskott som följd. Jag har med intresse noterat att LO-ordföranden Gunnar Nilsson gett uttryck för en liknande syn. Han sade bl.a. följande i en intervju i Svenska Dagbladet i måndags: ”Det svenska näringslivet med 45 miljarder kr. i kassakistorna tycks hellre satsa på snabba affärer än produktiva investeringar. Men den ”ödesbestämda” pessimismen som också återspeglas i långtidsutredningen måste brytas. Vi måste satsa hårt på industrin och återupprätta tron på det svenska näringlivet.” Gunnar Nilsson fortsätter: ”Grundförutsättningen för en sanering av den svenska ekonomin måste vara en bred politisk samförståndslösning. Men möjligheterna för en sådan är i dag mindre än kanske någon gång tidigare. ——- Men i dagsläget är situationen sådan att det oavsett vilken regering vi har måste till rätt smärtsamma ingrepp för att vända utvecklingen och få den på rätt väg.” Det är den slutsats som Gunnar Nilsson drar. Den kan vara värd att föra in i kammarens protokoll. Det är inte svårt att förstå att de fackliga organisationerna känner oro inför den kommande avtalsrörelsen. Det är uppenbart för var och en att vi under en längre tid levt över våra tillgångar. Nu måste balansbristerna angripas bl.a. genom en kombination av aktiva näringspolitiska insatser och stark återhållsamhet med offentlig och privat konsumtion. Inflationen och progressiviteten i skattesystemet gör dessutom att en lönerörelse av traditionell typ inte längre är möjlig. Under en stor del av 1970-talet har avtalen i allmänhet haft ganska klara drag av inkomstpolitiska uppgörelser. 49 Skatteomläggningar har varit en förutsättning för att avtal över huvud taget kunnat slutas. Mer eller mindre verkningsfulla inflationsklausuler har byggts in i avtalen. Enligt intervjun med Gunnar Nilsson är enda lösningen för framtiden att gå vidare på den inkomstpolitiska vägen. Företrädare för SACO/SR och PTK har gått ännu längre och efterlyst någon form av samhällskontrakt. Regeringen är beredd att medverka till att löneuppgörelser kan träffas. Meni den mån nya inkomstpolitiska inslag skulle krävas i den nu förestående avtalsrörelsen måste initiativet komma från parterna och bestå av klart preciserade önskemål, om vilka parterna är ense. Dessutom bör effekterna av de önskade åtgärderna på de kommande avtalens materiella innehåll så långt möjligt klargöras i förväg. Det finns en avgörande svaghet i alla tankar på att regeringen skulle kunna underlätta avtalsrörelsen genom att själv ta initiativ till inkomstpolitiska åtgärder. Den svagheten består helt enkelt i att man framför allt på löntagarsidan inte är överens om vad sådana inkomstpolitiska åtgärder skulle bestå i. Att det är på det sättet framgick t.ex. i samband med att regeringen utarbetade förslaget till skatteomläggning för 1981. Vi mötte då klart oförenliga önskemål om bl.a. inflationsskydd och marginalskatter. Den sammanvägning av de önskemål som gjordes ledde - inte helt oväntat — till att alla berörda parter kände sig missnöjda med den föreslagna skatteomläggningen. Jag har i min ägo ett urklipp ur Kvällsposten den 30 oktober. Dess rubrik lyder: ”Alla klagar på Wirténs förslag.” Men läser man artikeln finner man att klagomålen är i högsta grad motstridande. Å ena sidan säger Gunnar Nilsson: ”Det krävs fortfarande höga lönelyft, om LO:s breda medlemsgrupper skall få ett lika bra utgångsläge som de högavlönade.” Å andra sidan säger SACO/SR:s nye ordförande Göran Kalin: ”Det är en löjligt låg kompensation vi får. Vi måste kräva höga bruttolöner i avtalet.” Både lågoch högavlönade vill ha extra kompensation. Men det är naturligtvis inte möjligt. Var och en inser att dessa bägge uppfattningar inte på något enkelt sätt låter sig förenas. Om löntagarorganisationerna anser att rena löneuppgörelser av klassisk typ är omöjliga i framtiden och om de till följd därav anser att det behövs någon typ av inkomstpolitiska lösningar, så bör deras första praktiska slutsats vara att det är en omöjlig framgångsväg att var för sig närma sig regeringen med sinsemellan oförenliga krav. Men det är naturligtvis inte bara parterna på arbetsmarknaden som är beroende av vilken politik statsmakterna för. Det finns också ett motsatt samband. Löneutvecklingen totalt sett och för olika grupper på arbetsmarknaden påverkar vilken skattepolitik, sysselsättningspolitik, ekonomisk politik m.m. som regering och riksdag bör föra. Det ärt.ex. alldeles uppenbart att löneökningar som går långt utöver det samhällsekonomiska utrymmet försämrar det svenska näringslivets konkurrenskraft, förvärrar våra redan svåra balansbrister gentemot utlandet, ökar inflationen och tvingar fram ekonomisk-politiska motåtgärder. Detta är inget nytt. Statsmakterna har tidigare kunnat mildra effekternaav Nr 54 alltför höga löneökningar. Vi lyckades t.ex. hålla sysselsättningen uppe under kostnadskrisens år. Det skedde genom aktiv sysselsättningspolitik. Tidvis sysselsattes mer än 5 90 av arbetskraften i olika slags arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det var långt mer än någonsin tidigare. Sysselsättningen hölls också uppe genom en industripolitik som frestade hårt på statsfinanserna. Och framför allt kompenserades utslagningen av industrijobb av en snabb expansion av sysselsättningen i offentlig sektor. Det är alldeles uppenbart att dessa åtgärder har bidragit till de nuvarande obalanserna i statsbudget och utrikesaffärer. Därför kan den kraftansträngning som gjordes, framför allt åren 1977 och 1978, med all sannolikhet inte upprepas. Mycket talar för att löneökningar som går utöver det samhällsekonomiska utrymmet kommer att resultera i en försvagad sysselsättning och en större arbetslöshet. Det kommer nämligen inte att vara möjligt att som hittills fullt ut möta utslagningen av industrijobb med arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller en expansion av sysselsättningen i offentlig sektor. Nu tror jag dock att vad jag här framfört är något av hypotetiska farhågor. Det finns bland de fackliga organisationerna, särskilt på industrins område, en klar medvetenhet om behovet att stärka Sveriges konkurrenskraft och framför allt en klar insikt om vad som skulle inträffa för den händelse konkurrensförmågan skulle sjunka ytterligare. Regeringen är beredd att göra vad som står i dess förmåga för att underlätta måttfulla avtalsrörelser, som med lägsta möjliga nominella löneökningar tillförsäkrar löntagarna deras rättmätiga del av våra samlade resurser. Här spelar skattepolitiken en avgörande roll. Enligt min mening skulle det vara möjligt att i några etapper sänka marginalskatterna till högst 50 96 i alla inkomstskikt utom de allra högsta. Det är ställt utom allt tvivel att en sådan sänkning är efterlängtad av många och skulle få mycket gynnsamma effekter på arbetsvilja, skattemoral och hushållens alltför stora benägenhet för skuldsättning. Men den kan bara genomföras under positiv medverkan av i bokstavlig mening alla arbetsmarknadens parter: samtliga förhandlande huvudorganisationer och förbund med anknytning till LO, TCO och SACO/SR lika väl som samtliga arbetsgivarorganisationer på de enskilda, kooperativa och offentliga områdena. Sänker vi marginalskatterna till högst 50 96, måste detta nämligen förenas med en betydande förändring av bruttolönestrukturen på den svenska arbetsmarknaden. Spännvidden mellan höga och låga bruttolöner måste minska. Därför måste en kraftig marginalskattesänkning förenas med lönestopp för högavlönade. De får anse sig kompenserade genom skattesänkningarna. Löntagare i medelinkomstlägen får under en tid räkna med ytterst blygsamma nominella löneökningar, medan de heltidsarbetande låginkomsttagarna måste tillförsäkras löneökningar i normal omfattning. På så sätt skulle också en marginalskattesänkning, om den blir en del av en 51 inkomstpolitisk uppgörelse, kunna medverka till att avtal sluts på en totalt sett låg nivå. Det skulle sannolikt innebära en betydande förstärkning av svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft och på ett verkningsfullt sätt kunna medverka till att återföra svensk ekonomi i balans igen. Det är knappast möjligt, fru talman, att inleda en sådan omläggning redan i 1981 års avtalsrörelse. Men skall det vara möjligt att under åren närmast därefter genomföra en sänkning av marginalskatterna till 50 20 i kombination med en kraftig minskning av bruttolöneskillnaderna mellan högoch lågavlönade, så måste den frågan börja diskuteras redan i samband med årets avtalsrörelse. De högavlönades organisationer måste vara beredda att i utbyte mot skattesänkningar acceptera en tids lönestopp för huvuddelen av sina medlemmar. De lågavlönades organisationer måste acceptera en marginalskattesänknings effekter i olika inkomstskikt och ges klara garantier för att deras medlemmars relativa position blir oförändrad och helst förbättrad. Arbetsgivarna måste utfästa sig att medverka till att intentionerna i en lönepolitik av det här slaget också fullföljs i praktiken. Den skattepolitik som medborgarna önskar och landet behöver kan således endast genomföras i bred politisk enighet och under aktiv medverkan av arbetsmarknadens parter. Detta är f. ö. något som inte endast gäller skattepolitikens område, utan också de övriga åtgärder som krävs för att vi skall kunna möta och styra den ekonomiska krisen i stället för att låta oss besegras av den. Tiden är illa lämpad för en politik som skapar konfrontation och sår splittring mellan olika grupper av befolkningen.

Fru talman! I sin uppräkning av vad regeringen är i färd med för att klara det ekonomiska läget nämnde Rolf Wirtén det som väl har blivit någonting av en käpphäst för den borgerliga regeringen, nämligen behoven att dra ned på den offentliga konsumtionen och då särskilt på den kommunala. Man hävdar ju att denna konsumtion har ökat snabbare än den privata, men man redovisar inte de verkliga orsakerna till detta. En allt större del av samhällsservicen ombesörjs ju av den kommunala sektorn. Nu hotar regeringen med åtgärder mot kommunerna och landstingen. Men nu är det ju så att det råder en stor personalbrist inom vissa delar av den kommunala verksamheten, t.ex. inom sjukvård och äldreomsorg. Därtill leder regeringens allmänna åtstramningspolitik till ett ökat tryck på kommunerna. Det är inte heller så att exempelvis exportindustrin och vårdsektorn efterfrågar samma arbetskraft; såväl i fråga om utbildning som i fråga om lokalisering råder det en stor skillnad i efterfrågan. Dessutom är det cyniskt att förutsätta att människor skall gå utan arbete och vara något slags reserv, om industrin eventuellt kan komma att behöva dem. Rolf Wirtén redovisar också alarmerande rapporter om Sveriges export möjligheter. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion som väcktes Nr 54 med anledning av regeringens s.k. sparplan tagit upp den här regeringsstrategin, som man kallar exportledd tillväxt. Med de av Rolf Wirtén nu åberopade alarmerande rapporterna som bakgrund kan det finnas anledning att upprepa den fråga vi ställer i motionen: Är den här strategin över huvud taget möjlig? Hela den kapitalistiska världen präglas ju av långsiktiga stagnationstendenser. Marknadsutrymmet ökar inte som tidigare, och den internationella kampen om marknader mellan de stora transnationella koncernerna skärps ; ; å Zz ning) alltmer. Att ett litet land med trots allt relativt små transnationella koncerner skall kunna hävda sig framgångsrikt i den situationen är ju ytterst tvivelaktigt. Att då basera hela den ekonomisk-politiska strategin på detta måste väl betecknas som direkt äventyrligt. Drar regeringen och nu främst Rolf Wirtén också de slutsatserna, när han nu ändå har uppmärksammat dessa alarmerande rapporter?

Fru talman! Det känns på något sätt hjärtlöst att polemisera mot en person som är så hygglig som Rolf Wirtén och som dessutom är så hjälplöst klämd av de stora elefanter som omger honom till vardags. Vi hade gjort upp om den här debatten — det är alldeles klart, och det förnekas inte heller av partiledarna. De hittar bara på de mest fantastiska argument: ”Heshet”, ”Vi trodde du var utomlands” eller ”Vi kan väl skicka dit Wirtén i stället för att diskutera med Feldt”, osv. Jag tycker att det är viktigt att jag är fullt beredd, dag och natt, att diskutera med Rolf Wirtén — det finns därvidlag inga jäv. Det är ju alldeles riktigt att vi samarbetade mycket bra under jämviktsriksdagen. Det fanns en hel del vettiga folkpartister, och vi visste dessutom att de var rädda för nyval. Men det gick till på det sättet att vi fick kämpa för varenda miljon för att få bort alla de överbud som folkpartiet hade. Det var så det gick till. Jag ångrar kanske nu i efterhand att vi gick med på den tillfälliga sänkningen av momsen. Den fyllde ingen vettig funktion i sammanhanget — vet vi nu i efterklokhetens ljus. Men detta var en eftergift som jag var beredd att göra av rent politiska skäl för att få en majoritet i Sveriges riksdag. Det är också riktigt att vi diskuterade i höstas. Men då var det på det sättet att vårt huvudargument var att en så hård åtstramning som regeringen föreslog, nämligen 3 26 på momsen, skulle förvärra arbetslösheten. Efter det att vi hade diskuterat detta i tre timmar kom regeringen tillbaka och skärpte åtstramningen. Vi fick därigenom klart för oss att det var helt meningslöst att sitta och diskutera med regeringen, eftersom den gick precis rakt emot våra krav. Sedan blockpolitiken! Jag vet att Rolf Wirtén är en flitig man — han läser. Titta på den hög som jag burit fram och lagt här på talmansbordet — jag ville inte ta upp allt detta i talarstolen. Det är de socialdemokratiska partimotionerna från senare tid — en ganska omfångsrik text som innehåller väl 53 genomarbetade utförliga förslag. I hela denna textmassa har regeringen icke funnit en enda tanke värd att tillmötesgå, med ett enda undantag, såvitt jag minns, nämligen upprensningen av Hornborgasjön. Den lyckades vi bli överens om. I övrigt är det regeringen som, på grundval av en rösts majoritet i riksdagen, besitter all klokhet. I varje fall har icke något socialdemokratiskt förslag bifallits. Någon gång har ni tagit kontakt med oss, när ni suttit i knipa, och velat få vårt stöd — annars aldrig, annat än i somras, men det var en mycket misslyckad förhandling. Därför får Rolf Wirtén, som är en hygglig själ, förlåta mig när jag säger att vi har gett upp hoppet om denna regering. Den är låst i sin blockpolitik. Vi vet ju mycket väl att om ni sitter och diskuterar i 18 timmar om NCB och äntligen lyckas bli överens, även om ni inte vet vad ni har blivit överens om, så finns det därefter ingen som helst marginal för förhandlingar med oss. Det säger den enkla logiken. När det gäller budgeten, så slår vi ju bort en del av besparingsförslagen som är så dåligt genomarbetade att vi inte kan ta ställning till dem nu. Om man får bort detta och lägger till våra intäktsförstärkningar, så får vi ungefär samma budgetförstärkning som ni. Men sedan lägger vi till några offensiva förslag. Och Rolf Wirtén kan tänka efter varför hans budget rasar ihop. Beror det på att han ger ut så mycket pengar i dagens läge? Nej, det beror på att svångremspolitiken leder till att intäktsunderlaget sviktar — Rolf Wirtén får inte några inkomster, och så får han aldrig balans i budgeten. För man en tillräckligt hård svångremspolitik kommer budgetunderskottet bara att växa och växa, därför att vi inte får några inkomster, därför att samhällsekonomin inte växer. Det visar alltså begränsningen i den borgerliga politiken. Det är rörande när Rolf Wirtén säger att vi bedriver överbudspolitik. Kom ihåg att när vi lämnade regeringsmakten, så var budgetunderskottet 4 miljarder kronor. Det är nu 60 miljarder. Detta har vi varnat för varje år och lagt fram stora besparingsförslag för att minska underskottet. Ni har alltid avvisat förslagen och sagt att de bygger på konservativa fördomar. Nu sitter vi i smeten. Ni har högtidligen lovat att budgetunderskottet skall nedbringas med 1 96 av BNP per år. Det skall bli 50 miljarder i nästa års budget. Större får budgetunderskottet inte bli, om ni skall hålla era löften. Då vill jag fråga Rolf Wirtén: Står ni fast vid det här löftet? Håller ni fast vid att budgetunderskottet i den budget ni kommer att lägga fram skall uppgå till maximalt 50 miljarder? Gör det inte det har ju den här stora kometen, som sparplanen skulle ha varit, med ett väsande fallit i backen.

Fru talman! Eivor Marklund tog upp den strategi som regeringen har för sin ekonomiska politik och ifrågasatte den. Det var då närmast baserat på att vi har gjort besparingar på den offentliga sektorn inkl. den kommunala ekonomin. Ja, Eivor Marklund, är det så att vi har ett budgetunderskott i storleksordningen 55-56 miljarder, för det är vad det blir under det här året, Nr 54 såvitt vi kan bedöma, är det en angelägenhet av första ordningen att försöka komma i bättre balans. Det är naturligtvis ytterst angeläget, med hänsyn till att vi också har ett alltför stort underskott i bytesbalansen gentemot vår omvärld, i storleksordningen 20 miljarder, att vi vidtar åtgärder så att vi snabbt kommer till rätta med dessa problem. Nu vill jag gärna fråga Eivor Marklund om hon inte anser detta vara en angelägenhet av första ordningen, som jag sade. Hur skall det bli med våra möjligheter att bedriva välfärdspolitik i Norrbotten eller någon annan del av vårt land, om vi inte har en sund ekonomi att basera vår verksamhet på? Om Eivor Marklund säger att vi måste göra någonting åt detta, vill jag gärna höra vad som är vpk:s väg ut ur problemen. Eivor Marklund sade förut att man skall göra en mer offensiv satsning på näringslivet. Man skulle i varje fall inte tillåta det privata vinstintresset att härja, för om man gör det går det galet. Det påståendet gjordes i anslutning till resonemanget om hur det såg ut uppe i Norrbotten i dag. Fru talman! Det skulle kanske rent av vara till fördel om vi hade litet mer av privat företagsamhet i Norrbotten, så att det blev litet mer av sjudande liv i näringslivet där. Det går ändå inte, Eivor Marklund, att skylla särdeles mycket på de privata vinstintressena i den landsändan. Vi har för litet därav justidetlänet. Det är i stället så att det är andra verksamheter som inte går så bra som vi naturligtvis tillsammans skulle önska att de gjorde. Nej, Eivor Marklund, det där skottet gick nog vid sidan av tavlan. Då kommer jag tillbaka till frågan: Vad skall vi göra? Är det ändå inte nödvändigt att försöka få en åtstramning på utgiftssidan, kombinerad med satsning på ett offensivt näringsliv, där olika ägarformer får konkurrera med varandra — statliga, kooperativa och privata företag? Det är det som är regeringens strategi — att försöka klara dessa båda mål, att hålla tillbaka utgiftssidan men satsa, med de resurser vi har, så att industrin kan få en tillväxt, så att vi kan få i gång vår export igen, få en exportledd tillväxt, vilket Eivor Marklund ville kritisera. Jag tror uppriktigt sagt inte att vi har så många andra vägar att välja på. Det gäller bara att finna de rätta metoderna att nå fram till de mål som vägarna leder till. Om man då vill göra dessa besparingar, så är det omöjligt utan att man håller tillbaka när det gäller några av de tunga transfereringarna. Men man skall göra det så att de svagaste i samhället skyddas. Och detta är vad som har hänt. Olof Palme försökte här hävda att vi attackerade pensionärerna, att det var vi som på något sätt ville urholka värdebeständigheten i pensionerna. Jag tillåter mig, Olof Palme, att påminna om att Bertil Ohlin förde en långvarig kamp med Olof Palmes företrädare i fråga om att just få till stånd värdeskyddade pensioner för de svenska medborgarna. Det var svårt att få den segern, men det gick. Och jag kan försäkra att viljan att behålla värdebeständigheten i pensionerna finns kvar. I Men är det ändå inte rimligt att, när hela folkhushållet drabbas av två mycket kraftiga oljeprisuppgångar, de två s.k. oljechockerna, säga att hela 55 folkhushållet måste ta på sitt ansvar att bära den bördan — inkl. pensionärerna? Är det orimligt att man gör den fördelningen kollektiven emellan i det svenska samhället? Något annat har inte avsetts med regeringens politik och kommer heller inte att avses. Stå därför inte här och tala om att vi skall urholka pensionerna på 20 och 30 års sikt! Det finns absolut ingen dokumentation för det påståendet, Olof Palme. Tvärtom säger vi att vi skal! följa utvecklingen och se till att man håller pensionärer och andra svaga grupper intakta med de resurser som vi har beslutat oss för att ge dem. Det har f. ö. klart uttalats att vi skall ge pensionstillskott — det senast beslutade utgår fr.o.m. den 1 juli 1981, och regeringen är beredd att fortsätta även fr.o.m. den 1 juli 1982. Fru talman! Eivor Marklund sade att hela den västliga industrivärlden var i kris. Dess värre ligger det en hel del riktighet i det påståendet — man har ekonomiska problem i hela Västeuropa. Vi kan då inte bara åse det utan måste, som regeringen gör, försöka finna de riktiga åtgärderna för att bryta den nedåtgående trenden. Det arbetet skall vi fortsätta med, men jag tror icke ett ögonblick, Eivor Marklund, att man skulle nå bättre resultat genom att följa de socialistiska planekonomiernas modell. Stå inte här och säg att det skulle vara något unikt för industrivärlden att vi har problem. Det finns grannländer på andra sidan ridån som dess värre också har utomordentligt besvärliga ekonomiska förhållanden. Så några ord till Olof Palme. Jag har sagt, och det står hela regeringen bakom, att vi skall försöka kapa av 1 96 av budgetunderskottet i relation till bruttonationalprodukten per år under de närmaste åren på 1980-talet. Det var målet för besparingsplanen och de inkomstförstärkningar som föreslogs i anslutning till den. Jag har konstaterat att riksdagen nu stöder besparingsplanen. Jag har också konstaterat — det vidhåller jag — att socialdemokraterna har ett mycket mindre ambitiöst sparprogram än det regeringen presenterat riksdagen. Likväl är det så att inkomstsidan inte följer de prognoser som vi har räknat med och att det därför kommer att vara förenat med svårigheter att hålla tillbaka budgetunderskottet på det sätt som regeringen hade anledning att räkna med när besparingspropositionen lades fram för riksdagen. Då har frågan rests: Vad gör man i det läget? Ja, socialdemokraterna fortsätter med sin politik och har lagt fram förslag — det håller jag med Olof Palme om. Man föreslår nya avgifter och skatter att betalas av näringslivet — senast gäller det folkpensionsavgiften. Det ger icke någon tillväxtekonomi, Olof Palme, och det ger heller inte någon minskning på utgiftssidan. Därför kvarstår min fråga: Vad vill socialdemokraterna göra för att hålla tillbaka utgifterna i det svenska samhället — utgifter som håller på att med en förfärande automatik växa oss över huvudet, om vi inte snabbt går in och gör systemförändringar? Den frågan är icke besvarad och den är av central betydelse, Olof Palme.

Fru talman! Rolf Wirtén gör i och för sig ett allvarligt bemödande att klargöra vad som ligger i regeringens strategi. Det klargörandet bekräftar, tycker jag, att den strategin går ut på att svensk ekonomi skall underordnas transnationella koncerners intressen. Det går inte bara ut över de arbetande, utan det drabbar också hemmamarknadsindustrin och de i bred mening sociala sidorna hos den offentliga sektorn. Ja, den kapitalistiska världen går nu in i en lågkonjunktur. Det kommer också för Sveriges del att innebära ökad arbetslöshet och andra svårigheter. Men den kommunala sektorn, som kunde ge fler jobb, får inte fortsätta att expandera, säger regeringen. Arbetslösheten skall i stället mötas med vad regeringen kallar — Rolf Wirtén nämde det nu också — aktiv arbetsmarknadspolitik. Skälet till det här är att industrin inte kan täcka sitt rekryteringsbehov vid nästa konjunkturuppgång om kommunerna nu skulle anställa flera och ge dem ordinarie jobb. Regeringen för alltså en medveten arbetslöshetspolitik för att skapa den här reservarmén åt industrikapitalet. Rolf Wirtén upprepar talet om att regeringens politik på det här området är offensiv. Offensiv mot vem? För vem? Ta t.ex. den minskning av folkets köpkraft genom momshöjningen som man genomfört! Det är en offensiv riktad mot de många och de svaga i samhället! Så upprepar Rolf Wirtén också talet om att huvudpunkten i regeringens besparingsarbete skulle vara att skydda de mest utsatta grupperna. Det vi har kunnat finna av exempel på det i regeringens s.k. sparproposition är det man kallar för högkostnadsskyddet vid inköp av läkemedel, och det kan väl ändå inte vara så förfärligt mycket att komma dragandes med! Även Rolf Wirtén förföll till att dra in vad som händer i andra stater och bakom någon ridå eller vad det var han talade om. Jo, visst, socialism utvecklas olika i olika länder, liksom kapitalism gör det. Sveriges problem är inte Västtysklands. Sveriges situation i dag är inte Brasiliens. Och ändå är det här kapitalistiska ekonomier. Men mycket skiljer dem ju också åt. Också socialistiska stater utvecklas olika och under olika politiska, ekonomiska och sociala villkor, i olika historiska miljöer och på grundval av olika kulturarv. Problem i socialistiska länder kan alltså inte påstås vara de problem som en gång kommer att finnas i ett socialistiskt Sverige, lika litet som vi i dag kan se på Sydafrika och säga: Så fungerar kapitalismen i Sverige! Det är bara vissa allmänna grunddrag som är gemensamma, men de ger ingen konkret kunskap om de verkliga förhållandena. När Rolf Wirtén bemöter våra förslag om planekonomi genom att hänvisa till något land på andra sidan om någon ridå kan jag inte beteckna det som något annat än en dum och fördomsfull inställning hos Rolf Wirtén. Kapitalismen i Sverige blir ju inte bättre av Polens problem, lika litet som det politiska systemet i Sverige blir sämre av diktaturen och rasismen i Sydafrika. När vi nu diskuterar den borgerliga regeringens dåliga och reaktionära H ekonomiska politik lönar det sig väl inte att försöka komma undan genom att diskutera förhållanden i andra länder! Regeringens sparplan blir inte bättre för Sveriges pensionärer för det. Men skall vi titta utomlands, kanske vi skall dra några andra lärdomar. Svenska folket borde kanske dra samma slutsatser som de arbetande i en del socialistiska länder och i massor protestera mot regeringens prishöjningar och den standardsänkningspolitik som den svenska regeringen bedriver.

Fru talman! Medan Rolf Wirtén talade meddelade radion att industriförbundet förutspår att arbetslösheten nästa år kommer att fördubblas. Men om detta har Rolf Wirtén inte sagt någonting. Innebörden av Rolf Wirténs långa tirad om budgetunderskottet var väl att han inte kommer att hålla målet om ett budgetunderskott på 50 miljarder. Förklaringen är helt enkelt att svångremspolitiken har undergrävt tillväxten och inkomstökningen i samhället — det är det vi har sagt hela tiden. Men, fru talman, jag skall ägna de här minuterna åt att titta litet närmare på de enligt vår mening ytterligt förgripliga ting som Rolf Wirtén sade om pensionerna. Han sade att det var Ohlin som hittade på värdesäkringen av pensionerna. Det är nog riktigt, men att Ohlin hittade på värdesäkring av pensionerna är inget skäl till att dagens folkparti skulle urholka denna värdesäkring. Det är vad ni gör. Pensionärskollektivet får inte alls någon kompensation. Pensionstillskotten kostar 225 miljoner, och indexsänkningen ger en besparing på 400 miljoner. Det är 175 miljoner back för kollektivet. Dessutom får pensionärerna avstå 180 miljoner på KBT, och det är 200 kr. per pensionär. Det är klart att pensionärskollektivet får det sämre. Men än värre är det med ATP. Ni säger att ni har föreslagit en liten justering av pensionerna med hänsyn till nödläget för Sveriges ekonomi. Det är inte sant. Det har fastslagits en systemförändring via manipulationen med basbeloppet. Som gammal tjänsteman blir jag upprörd i själen över att det från kanslihuset skall kunna komma en intellektuellt och administrativt så undermålig produkt som det här förslaget om basbeloppet. När man efter två dagar frågade regeringen vad förslaget innebar, steg regeringen liksom kollektivt upp och ropade, för att citera kända källor: Det har vi ingen aning om! Man hade inte tänkt igenom någonting av vad detta kunde få för civilrättsliga konsekvenser, vad det kunde få för konsekvenser för de handikappade, osv. Socialförsäkringsutskottet tvingades att remittera förslaget till olika statliga verk och till löntagarorganisationerna för att få något underlag för bedömning av vad det innebär. Det kommer att förbli en evig skamfläck på kanslihuset och regeringen att man släppte fram denna produkt. Men när ni väl hade fått klart för er vad det här innebär så framhärdar ni. Förslaget innebär en systemförändring av vår största sociala reform, ATP. Alla måste vara med och bära oljekostnaderna, heter det. Det är inte hederligt att säga så. Förslaget innebär att om vi skulle få en relativprissänkning på olja, så minskar pensionernas realvärde i alla fall genom att energikostnaderna får ligga kvar som ett drivankare i indexserierna. Det är obestridligt att det förhåller sig på det sättet. Om det blir en relativökning av oljepriserna, vilket är möjligt, visar normala beräkningar, gjorda av riksförsäkringsverket, att den arbetare och den tjänsteman som blivit lovad att få ca 65 96 av sin inkomst under de bästa åren i pension kommer att få nöja sig med 45-50 20. Det är inte i 1981 års nödsituation, utan det blir framåt sekelskiftet som de kommer att drabbas. De kommer att se sin trygghet systematiskt urholkad. När ni fått klart för er detta, började ni visserligen slå till reträtt när det gällde en del saker — handikappade, ensamstående mödrar. Och stackars Wirtén jagades upp när det gällde existensminimum och det ena med det andra. Men ni framhärdade i sak. Den generation jag tillhör, som slogs för ATP-reformen, som blev den största politiska seger som vunnits av den generationen, vet vad ATP betyder för människornas trygghet, för familjernas och barnens trygghet. Vi kommer att fortsätta att bekämpa er. Kom inte och tala om samförstånd över blockgränserna så länge det här kvarstår. Kom inte och tala om gemensamma tag! Kom inte och tala om att vi skall samarbeta om någonting, så länge ni inte är beredda att säga: All right, vi vidtog en åtgärd som undergrävde ATP, som är den kanske viktigaste frågan, socialt sett, för sociademokratin. Det var ett misstag. Vi är överens om att ta bort det. Intill den dagen kommer vi att med all vår kraft jaga er och bekämpa er, till dess denna regering försvinner och vi kan försöka börja återinföra litet ordning i landet.

Fru talman! Eivor Marklund frågade: Offensiv för vem? Ja, det är vad jag sade i mitt förra inlägg. Kan vi inte komma till rätta med obalansen i svensk ekonomi, då kan vi över huvud taget inte värna om det svenska välståndet. Därför menar jag att om vi inte nu går till offensiv mot denna obalans, slår vi undan benen för all vår verksamhet. Eivor Marklund måste inse detta. Jag har efterlyst vad man från vpk:s sida vill göra för att rätta till dessa svårigheter. Jag har inte fått något svar. Detta är den ena huvudförutsättningen. Den andra är att bygga upp ett starkt näringsliv, som är konkurrenskraftigt i förhållande till vår omvärld. Jag har inte talat om hur det ser ut i vår omvärld, utan det var Eivor Marklund som hävdade att hela det industriella västeuropa hade ekonomiska svårigheter. Därmed försökte hon ju göra gällande att det var fel på det system vi arbetar med i Sverige och i våra grannländer. Jag menar att det inte är fel i systemet som sådant. Vi har kommit in i konjunktursvackor, och vi har strukturella problem i dessa industriländer. Oljechockerna har verkligen fått vår utlandsbalans i en allvarlig situation. Vi 59 har haft två kraftiga prisuppgångar, som praktiskt taget dubblerar oljenotan på ett mycket litet antal år. Det är klart att detta får konsekvenser för industrivärlden. Men dessa svårigheter finns även i ekonomier av det slag som Eivor Marklund uppenbarligen vill förespråka. Det var det jag ville säga i min förra replik, och det tror jag är ett helt korrekt påstående. Kan f. ö. Eivor Marklund ge mig några exempel på något land med en planekonomi som har en bättre tillväxt och en bättre ekonomi än vad vi levt med i vårt land och jämförbara länder? Så till Olof Palme och pensionerna. Än en gång säger jag att det parti jag företräder har — f. ö. i stort samförstånd mellan partierna — här i riksdagen alltid värnat om att pensionerna inte skall sättas på undantag. Jag har sagt att vi kommer att göra det även i fortsättningen. Vi kommer att följa den utveckling som den nya indexeringen innebär, och skulle resultatet bli sådana konsekvenser som Olof Palme nu förutser, då kommer naturligtvis regeringen att ingripa. Detta redovisade jag redan föregående gång, och det är ingen som helst tvekan om att så har den samlade regeringens syn varit. Vad vi hävdar är att de oljekostnader som jag nyss nämnde bör fördelas på ett rättvist sätt emellan olika folkgrupper. Det är detta frågeställningen gäller, och av vad jag förstår av Olof Palmes inlägg hade han i det korta perspektivet inte så mycket att invända mot detta. Det var hotet om en upprivning av systemet som upprörde honom. Men på den punkten tror jag att jag kan lugna honom helt. Sedan frågade Olof Palme om jag inte hade någon kommentar till den väntade ökade arbetslöshet, som han hade fått någon rapport om. Nej, jag har suttit här i kammaren och vet inte vad det är för ny rapport han åberopar. Men vad jag kan säga, fru talman, är naturligtvis, att sedan de tre icke-socialistiska partierna tog över regeringsansvaret 1976, har vi med en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik visat att den fulla sysselsättningen är utomordentligt angelägen för denna regering. Jag kan försäkra Olof Palme att det kommer att vara så också i fortsättningen. Vid dagens regeringssammanträde har man f. ö. fattat beslut om att satsa många hundra miljoner på ett program för att just hjälpa de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden —- ungdomar, kvinnor, handikappade och naturligtvis även andra som är i behov av beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning eller som regionalt behöver stöd för sin sysselsättning. Detta är ytterligare ett exempel på hur regeringen alltjämt, i ett ekonomiskt mycket svårare läge, kommer att satsa på den fulla sysselsättningen. Fru talman! Jag måste allra sist med besvikelse konstatera att utgiftssidan intresserar socialdemokratin mycket litet. Det är ett anmärkningsvärt resultat av denna debatt att Olof Palme inte har velat ta några mer konstruktiva grepp för att förmera den i reservation 1 redovisade besparingen på ungefär hälften av vad regeringen föreslår. Han har inte velat inse att det är en nödvändighet att vi angriper utgiftssidan på ett mycket mer aktivt sätt än vad socialdemokratin hittills har velat göra. Socialdemokraterna har hela tiden arbetat efter modellen att förstärka med nya avgifter och skatter. Under 1970-talet, fram till dess att regeringen Fälldin tog över, höjde Nr 54 socialdemokraterna det totala skatteuttaget från 40 till 53 20. Det var i stort sett denna politik som Olof Palme stod för. Jag är mycket besviken över att än en gång kunna konstatera att socialdemokraterna endast ser denna väg som möjlig för att förstärka budgeten. Enda alternativet är tydligen att låta | underskottet bara växa, med de inflationstendenser och andra ekonomiska problem som följer av detta.